Fru talman! Peter Persson har frågat mig om jag är beredd att under detta och kommande årtionden tillförsäkra sjukvården och äldreomsorgen tillräckliga skattefinansierade inkomster för att garantera våra gamla en trygg ålderdom. Regeringen värnar om en gemensamt finansierad välfärd som kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Under finanskrisen vidtog regeringen kraftfulla åtgärder för att säkerställa finansieringen till välfärden, och resurserna till sjukvård och omsorg om äldre ökade med ca 9 procent eller 26 miljarder mellan 2006 och 2012, justerat för pris och löneökningar. Av de ökade resurserna har 70 procent använts för att möta den ökade demografiska efterfrågan, medan 30 procent har gått till att höja ambitionerna inom dessa områden. Regeringen har nyligen presenterat ytterligare satsningar på välfärden. I 2014 års ekonomiska vårproposition kan nämnas fler platser på utbildningar för specialistsjuksköterskor och barnmorskor. För att öka tillgängligheten i cancervården avsätter regeringen 500 miljoner kronor per år 2015-2018. Dessa och fortsatt nödvändiga reformer, vare sig de sker på utgifts eller inkomstsidan av budgeten, kommer att behöva finansieras krona för krona. De närmaste årtiondena ökar den demografiskt betingade efterfrågan på vård och omsorg, till stor del som följd av att de stora åldersklasser som är födda på 1940-talet blir äldre. Resurserna till sjukvården och äldreomsorgen bestäms främst av de kommunala skatteintäkterna, som beror på antalet arbetade timmar i ekonomin. Ökad sysselsättning är därför av största vikt och regeringens främsta mål för politiken. Den bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet som presenteras i 2014 års ekonomiska vårproposition visar att de framtida ökade kostnaderna för vård och omsorg kan finansieras utan skattehöjningar.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Finansministern verkar oerhört nöjd: Det finns inga problem, och det märks inte att skatterna har sänkts med 134 miljarder. Jag tror att väldigt många människor i vårt land inte känner igen sig i finansministerns beskrivningar av mer resurser till välfärden. Åk ut till förskolan där barngruppen är större! Åk till skolan där resultaten faller på ett oroande sätt! Besök den äldreomsorg där vinstjakten har släppts in! Eller åk runt och studera förlossningsvården i Stockholms län! Sveriges Kommuner och Landsting säger att det finns ett stort finansieringsbehov som inte täcks. Man anser att det år 2035 kommer att behövas ytterligare 200 miljarder till den gemensamma verksamheten. Ekonomistyrningsverket säger nu att skattesänkningar har skapat en obalans med 80 miljarder. Besparingar eller skattehöjningar i den nivån är oundgängligt viktiga. Då minskar kvaliteten i den gemensamma verksamheten, och det allvarliga som då inträffar är att människor väljer med fötterna - de flyr när de själva har möjlighet att skaffa något annat. Då lämnas några ensamma, och så är det inte längre ett samhälle där vi är tillsammans. Ett exempel på det är inslag när det gäller friskolor. Nu etableras ett nytt så kallat koncept av den kände moderaten Peje Emilsson: Silver Life. Kommunen ska stå för en grundfinansiering av äldreomsorgen, och sedan ska du ta dig in med din egen plånbok - du ska kunna köpa silver eller guldkant. Det kan vara en bättre måltid, att få mer av omsorgen eller att ha någon som sitter och läser den älskade romanen. Är detta en utveckling finansministern anser rimlig? Det handlar om att öppna system i vårt land och blanda finansieringen. I grunden är den gemensam, men sedan bestämmer din egen plånboks tjocklek hur mycket kvalitet du kan få. Därför är mina frågeställningar: Är finansministern beredd att tillföra sjukvården och äldreomsorgen resurser för att mota en privatisering och splittring av välfärden? Är finansministern då beredd att avstå från fortsatta skattesänkningar, för att tillse att vi får resurser? Den mest intressanta frågeställningen är: Kan finansministern här och nu säga att en sådan inriktning som jag beskriver - Silver Life - är skadlig för jämlikhet och solidaritet och därför inte en önskvärd utveckling?
Fru talman! Låt mig redovisa hur sakförhållandena ser ut. Vi har för inte alltför länge sedan fått en gedigen och noggrann genomgång av hur svensk äldreomsorg står sig i förhållande till andra länder. OECD har jämfört och tittat på hur utvecklingen ser ut och hur vår status är. Man konstaterar att Sverige har de mest omfattande offentliga resurserna av alla EU-länder och alla jämförbara industriländer. Vi lägger 3,6 procent av bnp på långsiktig äldreomsorg, och det är mer än vad något av våra grannländer gör. Det är också väsentligt mer än vad några andra jämförbara länder gör. OECD konstaterar även att Sverige har den högsta personaltätheten av alla jämförbara länder när det gäller personal i äldreomsorgen i förhållande till antalet äldre - den högsta i världen. Man drar också slutsatsen att Sverige har det högsta antalet långvariga vårdplatser för äldre i sitt sjukvårdssystem av alla jämförbara länder. Vi lägger alltså störst resurser, vi har mest personal och vi har flest äldreomsorgsplatser. Det är den situation vi har. Det är den vården Peter Persson beskriver på ett sätt som närmast för tankarna till helt andra länder med helt andra system. När man diskuterar äldreomsorgen i Sverige kanske det är viktigt att också komma ihåg hur den fungerar. I Sverige har vi via skatteutjämningssystemet en finansiering av äldreomsorgen som gör att vi kan erbjuda bra äldreomsorg i hela Sverige, också i de bygder och områden där den egna skattekraften inte räcker till. I Sverige är det också så att alla grupper får del av den offentliga äldreomsorgen - den är driven så att alla människor, oavsett inkomst, social status eller utbildning, har möjlighet att få del av världens mest välfinansierade och välskötta äldreomsorg. Det är viktigt, därför att det är ett bra sätt att bygga sammanhållning att vi erbjuder alla människor, oavsett bakgrund och oavsett var de bor i Sverige, en bra gemensam service. Det har inte alls så negativa och skadliga effekter på tillväxten och arbetsmarknaden som om man till exempel bygger ut olika typer av omfördelningssystem. Vad är det som gör att vi har råd att ha den här välfärden? Det är två faktorer. Den ena är att i Sverige arbetar fler människor än i andra länder. Vi har i dag den högsta sysselsättningsgraden av alla EU-länder. Vi har passerat Holland och tagit oss upp i topp. Vi har fler som kliver in på arbetsmarknaden och fler som vill betala skatt i vårt land. Det gör att vi har bättre intäkter att klara hög kvalitet i omsorgen och att omfördela över landet så att alla får en bra omsorg. Den andra viktiga faktorn är att vi har en konkurrenskraft som gör att lönerna i Sverige kan stiga. Det finns andra länder som har klarat sig bra på arbetsmarknaden, till exempel Tyskland, men där har det köpts till priset av obefintlig eller mycket svag reallöneutveckling under de senaste 10-20 åren. Då har man inte de skatteintäkter som behövs för att ha den absolut bästa välfärden. Det här är alltså en politik som har fungerat väl. Om vi inte prioriterar att höja skatterna, så att vi flyttar ut från Sverige, om vi inte vill bygga ut bidragssystem som låser fast människor i utanförskap och om vi inte borrar hål i skattesystemet för att ge gräddfiler åt de allra rikaste, ja, då har vi resurser, tillväxt och reallönetillväxt nog för att få skatteintäkter som gör att vi har råd med en bra och högkvalitativ välfärd för alla. Det är här det blir så tydligt hur valen ser ut i svensk politik. Bygger man politik för konkurrenskraft, för att alla ska vara i arbete och för att man inte ska ha ett omfattande utanförskap, då klarar man välfärden. Börjar man undergräva konkurrenskraften, slå ut jobb och driva ut företag från Sverige försämrar man också förutsättningarna för välfärd.

Fru talman! Jag tror att många människor har svårt att förstå finansministerns stolthet över det egna värvet. Det finns inte ett problem i det svenska samhället. Äldreomsorgen brottas med svårigheter att få ihop pengar och med besparingar, och det är problem i förskolan och med de fallande resultaten i skolan. Det är naturligtvis effekter av en politik som ensidigt handlar om att sänka skatter. Men den moderatledda regeringen försöker i dag föra ett annat resonemang och framför allt att inte svara på frågor här i riksdagens kammare. Återigen är min centrala frågeställning i den här debatten: Tycker finansministern att det Silver Life-koncept som nu håller på att etableras i landet är rimligt? Du tar med dig en grund av kommunal finansiering och köper sedan till dig och får en bättre äldreomsorg. Ska vi särskiljas på ålderns höst? Ska vi inte tillgodose behoven solidariskt, utan är det den egna plånboken som ska betala bättre mat, bättre service, mer upplevelser och lust för mig som gammal? Det är groteskt orättvist. Därför har socialdemokratin alltid tagit striden för jämlika former i skola, vård och omsorg. Det har inte Anders Borg. Jag tror att man försöker tala nästan socialdemokratiskt men har sedan den gamla strategin. Finansministern minns väl vad han skrev i boken Generell välfärd - bara magiska ord? Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken måste vara politikens viktigaste uppgift de närmaste tre fyra decennierna. Det var när du satt hos Bildt och skrev tal och politik. Och finansministern fick sällskap av statsministern, som vid samma tid skrev boken Det Sovande Folket . Han jämförde där välfärdsstaten med pest, smittkoppor och aids. Den svenska modellen har gjort svenska folket mentalt handikappade och beroende av politiker. Det var faktiskt så som välfärdsstaten beskrevs av finansministern och statsministern för inte så länge sedan. När de här tankarna finns i grunden i Moderata samlingspartiet ideologiskt måste jag fråga finansministern: Du vill alltså inte ta avstånd från det som håller på att skapas i dag i det svenska samhället, att man ska kunna köpa sig en bättre välfärd? Detta faller ut därför att ni sänkt skatterna massivt. Besparingarna gör att människor flyr, och de som har en tjock plånbok kan köpa sig en bättre välfärd. Tycker finansministern verkligen att detta är en rimlig utveckling, eller är han beredd att mota den genom att tillse att vi har tillräcklig finansiering av det gemensamma? Det är min fråga.

Fru talman! Jag förstår att den retorik som Peter Persson använder säkert går hem och ger stora applåder på Folkets Hus och ABF-föreläsningarna hemma i Jönköping. Men är det någon som på allvar tror på detta? Vi har alltså nu haft en borgerlig regering i åtta år, och vi har tillfört 70 miljarder mer till välfärden. Lite sans vore rimligt, Peter Persson. Fru talman! Jag kommer ihåg när jag och min pappa i början av 90-talet besökte min pappas gammelfaster. Om jag minns rätt var det i Norrköping. Jag kommer ihåg att det var en väldigt stark reaktion, därför att min gammelfaster låg i en sovsal på äldreboendet. Hon hade inget eget rum. Det var alltså på 90-talet eller kanske i slutet av 80-talet. Jag tycker att det säger ganska mycket om hur pass mycket bättre välfärden har blivit i Sverige under de senaste 20 åren. Det var inte bättre förr. Det var inte så att på 70 och 80-talen hade vi en fantastisk välfärd som kom alla till del. Nej, den har blivit bättre, och den har i huvudsak blivit bättre de senaste åtta åren. Det finns fortfarande många utmaningar och mycket kvar att göra för att säkerställa välfärden, men det har blivit bättre. Den svartmålning som Peter Persson ägnar sig åt är ohederlig. Den stämmer inte, är inte heller nyanserad och för inte debatten vidare. Om du, Peter Persson, hade lyssnat på finansministern här nu hade du kunnat konstatera att svaret på din första fråga var ett tydligt ja - Sverige ska ha en förstklassig välfärd som ska komma alla människor till del. Det innebär mer pengar. De som har följt den politiska debatten den senaste månaden kan konstatera att den här regeringen söker ett mandat från svenska folket för nästa mandatperiod som bygger på att vi ska höja skatter för att kunna säkra välfärden, i huvudsak skolan och sjukvården. Vi går inte fram med några skattesänkningar, men faktum är att det finns ett parti som gör det. Det finns ett parti i Sveriges riksdag som går till val på att sänka skatterna nästa mandatperiod, och det är alltså Socialdemokraterna. Här står Peter Persson och orerar om hur vi förstör välfärdsstaten, när vi i själva verket har satsat mer pengar på den, och säger att vi bara bryr oss om skattesänkningar. Samtidigt går Moderaterna och Alliansen till val på skattehöjningar, och den enda skattesänkning som föreslås kommer från socialdemokratin. Verkligheten och retoriken hänger över huvud taget inte ihop. Fru talman! Peter Persson frågar om vi för att garantera välfärdens fortsatta finansiering är beredda att avstå från skattesänkningar. Den frågan har vi svarat på och tydligt deklarerat i vår vårproposition. Frågan är, Peter Persson: Är Socialdemokraterna beredda att avstå från bidragshöjningar för att kunna säkra välfärdens fortsatta finansiering? Som jag sade i den förra interpellationsdebatten finns det ingen vänster i hela västvärlden som föreslår så omfattande bidragshöjningar som Socialdemokraterna. Är ni beredda att avstå dem för att säkra välfärdens fortsatta finansiering?
Fru talman! När man lyssnar till oppositionens företrädare Peter Persson får man känslan av att Sverige är ett land på fallrepet där allt är dåligt och där verksamheter långsamt mals ned till ingenting. Samtidigt får vi en gedigen genomgång från industriländernas samarbetsorganisation OECD. Den visar att Sverige sticker ut. Vi satsar väsentligt mer på äldreomsorg än andra länder. Jag tror att det rör sig om i storleksordningen 20-30 miljarder mer än hos dem som kommer tvåa, Norge och Danmark. Jag tror att det handlar om, i runda slängar, 60 miljarder mer än Finland. Vi satsar inte bara mest; vi satsar också mycket mer än jämförbara länder. Av de jämförbara länderna har vi högst personaltäthet per tusen äldre. Vi har flest vårdplatser, trots att vi dessutom i allt större utsträckning bedriver vård i människors hem så att de har möjligheten att själva forma sin tillvaro. Därtill har vi ett system som är unikt genom att vi ger vård i hela Sverige till alla oavsett inkomst och bakgrund. Det är detta system vi har i dag. Det är detta system vi har förstärkt under dessa år och som vi tror på. Vi har tillfört 7 miljarder till äldreomsorgen i fasta kronor under dessa år. Det ska jämföras med den budget som Peter Persson har skrivit där äldreomsorgen tillförs 100 miljoner, om jag minns rätt. Regeringen har gjort stora satsningar för att förbättra utbildningen av personalen i äldreomsorgen och för att det ska finnas skatteintäkter som gör att vi kan möta framtiden. Uppgiften för oss är givetvis att utveckla och modernisera den generella välfärdspolitiken. Hur gör man det? Den första punkten är att belöna ansträngningar. Det kanske allra viktigaste är att belöna ansträngningar i skolan så att unga människor i Katrineholm och Norrköping känner att det lönar sig att utbilda sig och att det finns lärare, föräldrar och klasser där eleverna stöttas så att de oavsett social bakgrund känner att det finns ett utbildningssystem för dem. Detta gäller lika mycket i arbetslivet. I skolan ska vi ha betyg, prov och välutbildade lärare som prioriterar kunskap. Arbetslivet och arbetsmarknaden måste präglas av omställningsförmåga. Vi ska inte trycka ut människor från arbetslivet utan öppna vägar in och säkra att skattetrycket är sådant för låg och medelinkomsttagare att det lönar sig att arbeta. Det är därför vi i dag för första gången ser en majoritet av Sveriges kvinnor arbeta heltid och inte ser fallande andel i heltid som när Socialdemokraterna styrde. Därför är det så viktigt att fortsätta reformera välfärdssystemet, att reformera systemen som gör att det alltid lönar sig att komma tillbaka och att alltid ha skatteintäkter som gör att vi kan säkra kvaliteten i de verksamheter som bedrivs. Det är vår politik. Mot den står Peter Persson, Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin. De har en annan idé. Deras idé är att systematiskt utforma politiken så att vi ska få låg tillväxt genom att rycka undan förutsättningarna för entreprenörsklimatet. De har en idé om att öppna vägarna till utanförskap genom att trycka bort människor från arbetsmarknaden. De har en idé om att undergräva förutsättningarna för reallöner för att de vill försämra företagsklimatet. Det är klart att vi förstår vad detta skulle leda till. Då går vi tillbaka till den politik som skapade 80-90 procent av de klyftor som Peter Persson så gärna talar om. Vi vet att 80-90 procent av ökningen av inkomstskillnader och 80-90 procent av ökningen i förmögenhetskoncentration skedde när vänsterpartierna tillsammans styrde Sverige. Man tryckte ut människor och skapade gräddfiler för miljardärer.
Fru talman! Det är så uppenbart. För frågan som avgör inriktningen på den moderatledda regeringens politik flyr finansministern. Jag har vid ett par tillfällen ställt den specifika frågan: Accepterar finansministern blandfinansiering i välfärden, det så kallade Silver Life-konceptet, där den egna plånboken förbättrar maten, servicen, boendet och så vidare? Det är en inkörsport till ett fullständigt systemskifte, men finansministern talar bara runt det. Jag förstår att denna debatt och den tidigare debatten vi hade är obehagliga för finansministern. Det handlar ju i grunden om hur vi ska finansiera välfärden i vårt land. Nyligen stoppade finansministern en utredning som Socialdepartementet hemställde om gällande gapet mellan verksamhetsbehov och finansiering. Alla de besparingar, blöjvägningar och neddragningar som är i välfärden i dag låtsas finansministern inte om. Under trycket av skattesänkningarna kommer nu systemet där de som har resurser får köpa sig fria. Det är djupt orättfärdigt, men finansministern vill inte kommentera det. Låt mig till sist säga: För Moderaterna är trygghet och välfärd något annat än för mig. Schulte blamerar sig fullständigt när han frågar om vi kan svara för bidragsstopp. Jag repeterar: Den som är arbetslös eller sjuk har inte valt detta utan förtjänar solidaritet av oss andra.

Fru talman! Jag tror att det var Joakim von Anka som sade att det inte är de stora inkomsterna utan de små utgifterna som gör en rik. Det kan vara värt att tänka på. Självklart måste vi ha skatter som inbringar de medel vi behöver för att finansiera välfärden, men om vi slösar bort dessa pengar på annat blir det inte mycket till välfärd. Peter Perssons parti Socialdemokraterna går fram med massiva bidragshöjningar som saknar motstycke i hela västvärlden. Inget socialdemokratiskt parti i hela Europa går fram med sådana offensiva bidragshöjningar. Det handlar på ett mycket konkret sätt om att höja bidragen för dem som tjänar lite mer. Den börsmäklare som blev arbetslös under finanskrisen kommer att få ungefär 5 000 kronor mer i arbetslöshetsbidrag vilket gör att han kommer att få mer pengar i a-kassa än vad ett vårdbiträde får i lön. Om det är solidaritet måste nog Socialdemokraterna utveckla lite mer vad de lägger i det begreppet. Finansministern har varit tydlig med att Sverige ska ha en förstklassig välfärd som ska tillmötesgå alla. Alla ska få en del av världens främsta välfärd. Välfärden har fått 70 miljarder mer under denna regering, och vi vill fortsätta utveckla den. Därför går vi fram skattehöjningar medan Socialdemokraterna lägger fram skattesänkningar.

Fru talman! Jag har redovisat hur svensk äldreomsorg ser ut. Jag har redovisat att vi har större resurser än vad man har i andra industriländer och övriga Europa. Jag har redovisat att till och med jämfört med Danmark, Finland och Norge, som har väl utbyggda välfärdsstater, lägger Sverige betydligt större resurser på äldreomsorg. Vi har flest anställda per tusen äldre och fler långvariga vårdplatser trots att vi har en mer omfattande verksamhet med hemtjänst än vad de flesta andra länder har. Vi erbjuder denna verksamhet till alla överallt genom att det är ett öppet välfärdssystem där människor kommer in oavsett inkomst och där vi har en utjämning som gör att vi erbjuder lika villkor över hela landet. Det är den politik denna regering har stått för. Vår politik har fungerat. Vi har över 250 000 fler i sysselsättning, och 50 000 fler unga kvinnor arbetar. Andelen kvinnor som arbetar heltid har för första gången någonsin kommit upp i en majoritet. Vi har tillfört vård och omsorg 7 miljarder kronor i fasta löne och prisjusterade pengar. Sedan är skiljelinjerna i svensk politik väldigt tydliga. Vänsterpartierna står för en konsekvent politik för att nedmontera konkurrenskraft och öppna för ökat utanförskap med sämre reallöner och ökade klyftor som följd. Om det enda man kan erbjuda svaga grupper på arbetsmarknaden är att trycka ut dem i fattigdomsfällor och utanförskap växer klyftorna. Om man höjer skatterna och tvingas öppna gräddfiler för de allra rikaste ökar klyftorna. Det är så vägvalet i svensk politik ser ut. Antingen håller vi ihop Sverige med allianspartierna, med en politik för arbete som ger välfärd, eller också delar vi Sverige med vänsterpartiernas politik.